Herr talman! Vi ska nu debattera ett utskottsinitiativ, Översynen av ArbetsförmedlingenÖversynen av ArbetsförmedlingenMen så hände någonting i höstas. De borgerliga partierna fick igenom sin budget tillsammans med Sverigedemokraterna. Det får naturligtvis konsekvenser.Det andra, som är så självklart, är att när man byter regering efter ett val byter man inriktning på politiken. Det är då gamla värderingar ska lyftas ut och bytas mot nya, fräscha idéer.Det gjorde regeringen och lade också ned en utredning om Arbetsförmedlingen, vilket nu har upprört oppositionen. Jag kan tänka mig att upprördheten är ett tecken på att man minsann ska visa att man är i opposition och att man opponerar. Annars förstår jag inte riktigt.Nu kräver Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna med benäget bistånd av Sverigedemokraterna att den gamla utredningen om översyn av Arbetsförmedlingen ska återupptas. Och inte nog med det: Den ska återupptas med samma gamla direktiv som den förra arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson skrev.Man kan fundera på om det är riksdagens roll, att det är vi här i riksdagen som skriver direktiv till utredningar som regeringen ska göra. Jag tror att det är konstitutionellt fel. Det är inte vår uppgift. Men kanske någon på den borgerliga kanten kan förklara det.Tittar man i de gamla direktiven, som ni nu vill ska återupptas, kan man bland annat läsa att utredningen ska utreda hur Arbetsförmedlingen kan privatiseras. Det är väl Centerns gamla krav som ligger där, att man ska marknadsutsätta statens viktigaste verktyg för arbetsmarknadspolitiken.Har vi inte fått nog av privatiseringar i detta land? Har det inte funnits en stadig kritik mot vad som har hänt inom välfärdstjänsterna och hur skattemedel har utnyttjats? Nu vill man göra samma sak med utredningen om Arbetsförmedlingen. Det tycker Sverigedemokraterna är en alldeles utmärkt idé. Det är bara ett ytterligare tecken på att Sverigedemokraterna är ett utpräglat högerparti, långt ut på högerkanten.Låt oss, herr talman, göra en liten utvärdering av Arbetsförmedlingen under åtta års borgerlig politik. Om man ska sammanfatta det kort kan man säga: Det gick inte bra - det gick till och med uselt. Arbetsförmedlingen blev den mest kritiserade myndigheten av alla. Svenskt Näringsliv, de centrala fackliga organisationerna LO, TCO och Saco, Företagarna, kommunerna, de arbetslösa, ja, alla intressenter, var starkt kritiska till hur Arbetsförmedlingen sköttes och styrdes.Det kanske fanns några nöjda intressenter också? Ja, det kanske var någon fas 3-anordnare som tjänade pengar på att låsa in arbetslösa i meningslösa aktiviteter. Andra saker som inte fungerade var lotsarna, jobbcoacherna och så vidare. Detta ledde till en kritikerstorm hos allmänheten.Vi fick höra och se att Arbetsförmedlingen hade stora ledningsbekymmer, och personalen började vittna om att det fanns en kultur som tryckte ned dem och en allt sämre arbetsmiljö. Hur kunde det bli så? Hur kunde den borgerliga regeringen tillåta detta? Fanns det över huvud taget något intresse för Arbetsförmedlingen?Ansvariga statsråd var moderater. Den som senast var arbetsmarknadsminister i en borgerlig regering var Elisabeth Svantesson, som i dag är vice ordförande i utskottet. Nu vill man återuppväcka en utredning som hon skrev direktiven till. Jag tycker att det är ganska konstigt.Vår regering har nu ändrat i regleringsbrevet till Arbetsförmedlingen. I stället för den överdrivna detaljstyrningen och de omfattande återrapporteringskraven, som den gamla regeringen lade på Arbetsförmedlingen, får vi nu äntligen ge de enskilda arbetsförmedlarna större spelrum att verka på ett bättre sätt. Matchningen ska förbättras. Förmedlingsverksamheten ska på ett mycket bättre sätt anpassas till arbetsgivares och arbetssökandes behov. I den förra, moderatledda regeringens styrdokument fanns inte ens en förbättrad matchning med som ett tydligt mål.Herr talman! Arbetsförmedlingen har under beredningen av detta ärende besökt utskottet och informerat om det omfattande förnyelsearbete som man har dragit igång inom myndigheten. Jag tror mig veta att alla vi ledamöter i arbetsmarknadsutskottet var nöjda med den redovisning vi fick av det stora, pågående förändringsarbetet.Nu kan vi konstatera att det råder stor konsensus. Roger Haddad såg riktigt glad ut när generaldirektören sa det: Det råder konsensus mellan de anställda och ledningen. Man har kommit överens om att mycket ska förändras. Man har kommit överens om på vilket sätt man ska göra det och vart man ska.Det ska vara tidiga insatser, inte som förr när ni styrde med ert regelsystem för Arbetsförmedlingen, vilket gjorde att arbetsgivare fick vänta på arbetslösa ungdomar i upp till två år. Då sa reglerna, som ni inrättade, att man ska vara arbetslös länge för att få hjälp. Nu är det tidiga insatser som gäller. Nu är det samarbete med företagen på ett helt annat sätt som gäller. Nu är det större frihet för arbetsförmedlare att kunna göra sitt jobb på ett professionellt sätt så att det ger resultat. Det är mer fokus på jobbförmedling och mindre på kontroller av de arbetslösa.Regeringen kommer naturligtvis att låta göra översyner av Arbetsförmedlingen från olika håll löpande under mandatperioden. Arbetsförmedlingen får inte, som ni gjorde, först lämnas vind för våg och sedan detaljstyras. Man låste in dem som skulle göra det goda jobbet i en byråkrati så att de inte kunde leverera ett gott resultat.Slutligen vill jag återigen, herr talman, påminna om det krav som Alliansen nu tillsammans med Sverigedemokraterna ställer på att man ska återuppta en gammal utredning med samma direktiv. Jag vet inte ens om det är tillämpligt att riksdagen gör det.Om riksdagen tillsätter utredningar kan riksdagen också skriva direktiv. Men om man via ett tillkännagivande säger till regeringen att de här direktiven gäller för den här utredningen kan man inte göra det. Direktiven kan bara skrivas av regeringen, som får ett uppdrag av riksdagen. Det där får ni förklara ordentligt för oss. Jag hoppas att ni gör det också.Herr talman!

Herr talman!

Arbetsförmedlingen har fyra mål att jobba mot, nämligen ungdomsarbetslöshet, långtidsarbetslöshet, matchning av arbetslösa med lediga jobb och etablering av nyanlända på arbetsmarknaden.Herr talman! Regeringen har beslutat att avreglera Arbetsförmedlingen så att de som arbetar på myndigheten kan använda sin professionella kompetens och inte vara detaljstyrda av regeringen. En del i det nya upplägget som Arbetsförmedlingen har fått är att minska den tidskrävande byråkrati som präglat myndigheten de senaste åren.

I december 2014 röstade allianspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna nej till regeringens budget, vilket resulterade i att arbetet med att åtgärda de tidigare bristerna inom Arbetsförmedlingen har blivit försenat.Vi har inte mycket tid att förlora. Tiden går fort, och vi har ca 400 000 medborgare som förväntar sig att Arbetsförmedlingen kommer att föreslå något som passar just personen i fråga.Som sagt, tiden går fort. Tänk att det tog allianspartierna drygt sju år vid makten att förstå att Arbetsförmedlingen var i behov av att genomgå en översyn av sin verksamhet.Det är bråttom.

Kommunerna och Arbetsförmedlingen får möjlighet att samarbeta och gemensamt försöka ta itu med arbetslösheten.Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Herr talman! I dag debatterar vi ett betänkande som på flera sätt är ganska märkligt. De fem samlade högerpartierna önskar sig ett tillkännagivande till regeringen om att en nedlagd utredning ska återupptas och att det ska göras med tidigare beslutade direktiv.Om det inte fanns risk att en sådan process tar tid och energi från ett mycket viktigt förändringsarbete i en mycket viktig myndighet skulle det här kravet i huvudsak ha komiska kvaliteter. Här har vi alltså fyra partier som aktivt önskar använda riksdagen som arena för att påminna om sina egna monumentala misslyckanden på ett centralt fält - misslyckanden som på ett avgörande sätt bidrog till en rekordartad valförlust. Och så har vi ett parti som huvudsakligen är helt ointresserat av den här frågan - och de flesta andra frågor - men som tycker att det är roligt att ställa till med hyss ibland och som har bestämt sig för att hänga på och se vad som händer. Som det är nu blir det ju bara märkligt.Det mest grundläggande skälet till att man har lågt förtroende för Arbetsförmedlingen är att arbetslösheten är mycket stor. Det finns väldigt många människor som behöver stöd, och många får inte det stöd som de behöver.För att råda bot på det problemet behövs det först och främst en omläggning av den ekonomiska politiken jämfört med hur det var förut. En politik för investeringar och anställningar är det som behövs i stället för den misslyckade, ideologiskt enkelspåriga politik vi har sett de åtta senaste åren. Det är en politik där man hoppas att om de mest välbeställda bara blir ännu mer välbeställda ska de hitta på en massa bra grejer som skapar välstånd och välfärd. Det är en politik som dessvärre har blivit ytterligare förlängd tack vare just de fem högerpartier som står bakom det här betänkandet.Men det är inte bara misslyckandet med den ekonomiska politiken som förklarar situationen på Arbetsförmedlingen i dag.

Helt i linje med det har också Arbetsförmedlingen fått mer och mer av kontroll och bestraffningsfunktioner gentemot de inskrivna. Det är klart att det dels har gett mindre tid och energi till att ha arbetsgivarkontakter och personlig kontakt med de arbetslösa, dels har tärt på förtroendet i kontakten.Den som har brytt sig om att lyssna på signalerna från personalen på Arbetsförmedlingen har inte heller missat att detta har varit väldigt jobbigt för många av de anställda där eftersom de i likhet med andra människor vill göra ett bra jobb och hjälpa folk. Raimo Pärssinen var inne på det. Det skapades en dålig kultur på Arbetsförmedlingen under tidigare generaldirektörer, som de borgerliga under partyaktiga former lanserade som det som skulle lösa alla problem. Det här tar tid att fixa, och det ska vi komma ihåg.En annan del av Alliansregeringens politik för Arbetsförmedlingen, som ligger helt i linje med den ideologiska uppfattning som jag beskrev tidigare, var att man i olika omgångar pressade fram en tvångsmässig upphandlingsverksamhet.Arbetsförmedlingen har alltså haft ett krav på sig att lägga ut delar av sin egen verksamhet. Det har dels lett till samordningsproblem och förlust av kärnkompetens, dels lett till att det har varit väldigt många oseriösa aktörer som har tagit emot pengar. Det har varit coacher med sektpedagogik, och det har varit fas 3-anordnare som har tjänat väldigt gott på att ha väldigt dåliga typer av åtgärder. Men det är klart att det blir så om man till varje pris vill att man ska fortsätta med mer och mer privatisering.Vad tänker då företrädarna för den här politiken när de nu av svenska folket har fått den fina möjligheten att kontemplera över sina egna insatser i opposition? Jo, de vill ha mer av samma sak. Man kan titta på direktiven till den utredning som den nuvarande regeringen avslutade. I några fall är det väldigt allmänt hållna direktiv. I andra fall är de inriktade på ytterligare uppsplittring och tvångsprivatisering av verksamheter.Man skriver att man vill "utreda möjligheten och lämpligheten att konkurrensutsätta vissa delar av Arbetsförmedlingens verksamhet som inte utgörs av myndighetsutövning". Det är ett krångligt sätt att säga att man helst vill att Arbetsförmedlingen i ännu mindre grad ska vara en myndighet som är en del av en arbetsmarknadsmodell där individer får hjälp av samhället att komma på fötter när de har drabbats av arbetslöshet och i ännu större grad ska vara en kontroll och bestraffningsmyndighet. Det är ganska beklämmande.Herr talman! Vänsterpartiet har många och starka synpunkter på jobbpolitiken och på de arbetsmarknadspolitiska programmen. Vi kommer att följa upp det som sker i förhandlingar och i samarbete med regeringen när det låter sig göras och utifrån vår konstruktiva oppositionsroll när det passar bättre.Också när det gäller Arbetsförmedlingens arbete har vi presenterat vår syn i tidigare motioner och på andra sätt. Det är vår bestämda uppfattning att det finns ett behov av ett stort förändringsarbete på Arbetsförmedlingen. Men vi, liksom högerpartierna, känner till att det pågår ett sådant arbete, som det ännu är alltför tidigt att utvärdera.Det är också så att den nuvarande regeringen har tagit en del snabba grepp om Arbetsförmedlingen. Redan i det första regleringsbrevet försökte man inrikta arbetet mer mot matchning och mot arbetsgivares och arbetssökandes enskilda behov. I dag kan vi i tidningen läsa en artikel med rubriken: "Arbetsförmedlingen lättar på 'krångliga' regler". Det står: "Arbetsförmedlingen drar ned på sina stenhårda och tidsödande kontroller." Det är sådant som har gett högerpartierna panik. Man tycker väl att det är tråkigt att man ska hålla på med det. I stället vill man ha en lite fluffig och stor utredning.Behövs det ytterligare uppföljning och översyn? Ja, det gör det helt säkert, men det blir ju inte seriöst att komma och ropa efter sina egna bortsprungna käpphästar så här kort tid efter valet. Hade man varit genuint intresserad av att förbättra Arbetsförmedlingens arbete hade man ansträngt sig lite grann. Då hade rimligen förslagen också sett annorlunda ut.Sveriges arbetslösa behöver en jobbpolitik värd namnet, och Sveriges arbetsförmedlare behöver tilltro till sin kompetens samt verktyg som gör det möjligt att göra ett bra jobb. Ingen behöver att en allians av dokumenterat misslyckade arbetsmarknadspolitiker och sensationslystna enfrågepartister ska spela ett spel med riksdagens befogenheter och försöka utfärda utredningsdirektiv åt regeringen. Därför, herr talman, har vi utformat och ställt oss bakom en gemensam reservation med regeringspartierna i den här frågan. Jag yrkar bifall till den reservationen.
Herr talman! Ja, vi är som sagt här för att diskutera detta ärende om en översyn av Arbetsförmedlingen. Denna översyn är viktig.

I grund och botten handlar det om att förbättra arbetsmarknadens funktion och Arbetsförmedlingens funktion på svensk arbetsmarknad.Jag kan notera att de talare som har varit uppe här tidigare har väldigt mycket kritik mot den tidigare regeringens politik. Det kan man ha, och det är väl legitimt att ha det när man tidigare har varit i opposition och nu tillhör ett annat lag. Men jag kan samtidigt notera att det inte finns någonting i utredningens direktiv eller i översynen som helhet som motsäger alla de fantastiska förbättringar som ni vill göra. Det finns inget motsatsförhållande mellan att förbättra Arbetsförmedlingens interna arbete - vi har alla här tagit del av detta då Arbetsförmedlingen har kommit och redovisat det för oss - och att samtidigt ha en bred översyn med en utredning. Det finns ingen som helst motsättning. Det erkänner Arbetsförmedlingen själv.Jag förstår inte vad ni är uppe och grämer er över. Det finns som sagt inget motsatsförhållande.Jag kan enkelt dra en parallell till min yrkesroll. Jag är programmerare i grunden. När man utvecklar ett program slutar man inte, så att säga. Bara för att du uppgraderar från 2.5 till 2.6 och har ett hårt utvecklingsarbete är det inget som hindrar dig att samtidigt utveckla till 3.0. Det är precis så förbättringar sker i verksamheter. Det finns inget som helst motsatsförhållande.Jag kan notera att utskottets ordförande och även arbetsmarknadsministern var väldigt positiva när den här utredningen sjösattes. Då tyckte alla att det var en fantastiskt bra idé. När den här utredningen skrotades var det plötsligt en väldigt dålig idé, för några veckor sedan. Men när utskottet började bereda detta ärende gick utskottets ordförande, socialdemokraten Raimo Pärssinen, ut och tyckte att det var bra med en översyn av Arbetsförmedlingen. Nu tycker man att den är dålig. Jag kan bara notera att de rödgröna partierna har intagit varenda position som är möjlig i denna fråga. Det är alltså något lurt.Samtidigt kommer de upp hit och pratar om allt annat än översynen. Jag kan väl ge lite kredd till Ali Esbati i alla fall, som berörde översynens innehåll något. Men jag kan även säga: Om Ali Esbati tror att det är en dålig idé att göra vissa av de förändringar som vi kanske vill göra borde väl utredningens kloka författare komma fram till det. Vi har ju sagt till dem att de ska se över lämpligheten. Kommer de fram till att det är olämpligt att göra vissa reformer är det fine. Låt utredningen utreda! Låt dem komma fram till sina slutsatser! Varför stoppa det? Vad är ni rädda för? Är ni rädda för att de slutsatser som de kommer att landa i inte kommer att passa i er ideologiska sfär?

Herr talman! Jag går inte upp här för att jag vill ha någon kredd från Hanif Bali. Men om han inte känner till det kan jag meddela honom att vi faktiskt har haft överläggningar med Moderaterna när det gäller den här frågan. Då sa vi: Vi har ingenting emot en översyn - absolut inte. Men varför kräver ni att den ska gå på gamla direktiv? Vad har du för svar på den frågan?Vi var så nära varandra. Ändå säger ni nej. Ni vill faktiskt ha den här oppositionen. Ni vill ta den här matchen på något vis. Då blir det lite löjligt, tycker jag. För det finns väl en seriositet i det hela också?En regering är fylld av politik och ideologi som pekar åt ett visst håll. De här direktiven pekar åt en borgerlig regerings politik. Om man vill ha en riktig översyn kommer det att bli en översyn. Vi sa ja till det. Men ni kräver att det ska vara de gamla direktiven.Varför söker ni strid i denna fråga? Ni kunde ha slopat de där gamla direktiven. Nej, sa ni, det går inte. Ni ville ha det här kriget, och då får ni det. Men förklara för mig och för oss alla varför de gamla direktiven skulle gälla! Ni är positiva till en översyn. Det är vi också.
Herr talman! Det här kanske är nytt för Socialdemokraterna, men anledningen till att de gamla direktiven ska gälla är att det är bra direktiv. Jag förstår att Socialdemokraterna är redo att kompromissa enbart för maktens skull om saker som är bra och vettiga. Riktigt så fungerar det dock inte. Vi är ute efter att genomföra borgerlig politik. Men vi är även ute efter att förutsättningslöst se om de här reformerna är bra och tillämpliga och går att genomföra. Det är väl fullt rimligt att göra en översyn som tittar förutsättningslöst på arbetsmarknadens funktion och Arbetsförmedlingens uppdrag. Det är i grund och botten bra.Raimo Pärssinen undrar om det kommer att funka konstitutionellt. Det kommer vi att kunna avgöra här vid voteringstillfället. Jag tror inte att det är mycket som kan hindra mig från att trycka på ja-knappen. Vill Raimo Pärssinen pröva det konstitutionellt - fine, kör på! Låt oss se var det landar! Men något säger mig att Socialdemokraterna ska passa sig för att komma med alltför mycket pekpinnar om riksdagens möjligheter att komma med tillkännagivanden. Jag vill minnas att Socialdemokraterna själva utnyttjade tillkännagivandeverktyget ganska friskt förra mandatperioden.
Herr talman! Ska vi ha den världen här i Sveriges riksdag att vi ändrar konstitutionen och regelverket för konstitutionen genom votering om ett ärende i arbetsmarknadsutskottet? Är det detta Hanif Bali säger? Var finns seriositeten? Så fungerar det inte, eller hur?Ni säger att ni vill ha en förutsättningslös översyn. Varför försöker ni då tvinga på direktiv som säger att vi ska titta om vi kan privatisera? Är det förutsättningslöst? Om man skriver direktiven ord för ord här i kammaren, är det då förutsättningslöst? Hanif Bali nickar. Han tycker att det är bra, för då blir det borgerlig politik.Vi leker inte i Sveriges riksdag. Vi försöker behandla ärenden seriöst. Vi pratade med er och sa att vi gärna kan vara med på en översyn. Regeringen har ingenting emot det. Men varför ska ni tvinga på den era gamla direktiv och gamla förslag om vad som ska utredas och vad som ska ingå?Det är ni som har ställt till det med Arbetsförmedlingen. När den förra generaldirektören utnämndes var det ett stort hallelujamöte. Nu skulle allting fixas! Men sedan gick det bara bakåt. Det kom massiv kritik hela tiden. Till slut sa ni före valet att det skulle göras en översyn. Det fanns ett tryck och en stark kritik mot att det fungerade så dåligt.Nu drar ni upp det gamla kravet i stället för att försöka komma överens om en översyn av det hela. Ni kräver att denna översyn ska utgå från borgerlig politik och era borgerliga värderingar. Det ska privatiseras mer. Är det förutsättningslöst?
Herr talman! Jag kan undvara kredd från Raimo Pärssinen. Jag tror att jag överlever dagen.Det är ett smått fantastiskt kryphål Raimo Pärssinen har hittat. Han menar att vi ändrar Sveriges grundlag och konstitution på sittande möte här i Sveriges riksdag. Om det vore så att den här voteringen så kraftigt inskränkte Sveriges konstitution tror jag att talmannen hade ingripit och krävt en annorlunda voteringsordning.Samtidigt kommer det som en chock för Raimo Pärssinen att borgerliga politiker vill bedriva borgerlig politik. Det verkar vara en chock för Raimo Pärssinen att inte alla i grund och botten vill bedriva socialdemokratisk politik. Men nej, det är inget förvånansvärt. Vi är valda av våra väljare för att bedriva den politik som vi har gått till val på. Svårare än så är det inte. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att bedriva den.Raimo Pärssinen felpresenterar dessutom de direktiv som finns till utredningen. Dessa handlar inte om hur man ska privatisera utan om att utreda lämpligheten. Ja, det är förutsättningslöst. Om det är så att utredningen kommer fram till att det är olämpligt att privatisera, konkurrensutsätta eller för den delen förstatliga vissa delar, låt den då komma fram till det!Men samma direktiv som vi nu ger till denna utredning var ni tacksamma och glada för vid sjösättningen i våras. Det är märkligt! Då var ni lyckliga och välkomnade dem. Nu ångrar ni er plötsligt och byter fot. Ni har intagit varenda möjlig position som finns. Det är inte seriöst, Raimo Pärssinen.

Herr talman! Jag hade inte tänkt begära replik, men jag fick något slags kredd av Hanif Bali, så jag var tvungen att komma upp och försvara mig. Det var lugnt; det visade sig att det berodde på en missuppfattning från Hanif Balis sida.Jag tog i mitt huvudanförande upp innehållet i både direktiven och arbetsmarknadspolitiken i allmänhet. Det är precis detta som förklarar varför det inte alls har varit ett hattande från vår sida. Som jag sa kan det mycket väl finnas anledning att på olika sätt följa upp Arbetsförmedlingens verksamhet. Det görs också på olika sätt. Det kan finnas anledning att göra en bredare och större utredning angående arbetsmarknadspolitikens effekter och så vidare. Men det är just innehållet i direktiven som vi pratar om nu och som har föranlett denna debatt. Det är att sträcka på svenska språkets gränser att säga att vi ska ha en förutsättningslös utredning enligt exakt de här förutsättningarna. Det är inte seriöst att prata på det sättet.De direktiv som ni nu vill återuppliva är en effekt av en intern dragkamp i den tidigare borgerliga regeringen, om vi ska se på det helt ärligt. Centerpartister och säkert en och annan ung moderat har velat gå ännu längre och tokprivatisera, vilket de inte har fått igenom. Då skriver man ett luddigare direktiv som går åt det hållet men inte riktigt säger det rakt ut.Varför skulle det vara bra för Sveriges arbetslösa och för dem som jobbar på Arbetsförmedlingen att resultatet av den kohandeln ska bredas ut över deras arbete en gång till?
Herr talman! Ali Esbati undrar i grund och botten varför de direktiv vi ger till denna utredning kommer att gynna Sveriges arbetslösa. Då är det nästan som att jag skulle veta svaret på vad utredningen kommer att landa i. Det är klart att jag inte vet det! Det är därför man har en utredning. Jag vet inte hur det funkar i Ali Esbatis politiska tankevärld. Ska man först landa i sina slutsatser och sedan ha en utredning för att stärka dessa slutsatser?Vi vågar säga att vi inte vet om och hur arbetsmarknaden kommer att påverkas. Därför är det rimligt att ha en bred översyn och se om det funkar eller inte. Är det tillämpligt med svensk lagstiftning? Kräver det stora organisatoriska förändringar? Hur ser Arbetsförmedlingens relation till andra aktörer ut? Vad bör Arbetsförmedlingen i grund och botten syssla med? Vad bör den inte syssla med?Det är sådana frågor som till exempel arbetsmarknadsministern själv har tagit upp. Jag tycker att det är rimligt att ha en expertinstans som på ett grundligt och genomarbetat sätt går igenom frågorna.Samtidigt ska vi veta att det finns ingenting i direktiven som säger att förslagen måste landa i diverse nyliberala skräckfantasier, som Ali Esbati har. Utredningen ska med den kunskap och den faktainhämtning som sker under utredningens gång lämna förslag. Då är det rimligt att vi har pekat på ett par reformområden som utredningen ska titta på. Det går inte att komma ifrån att områdena är breda. Det är därför Socialdemokraterna och Miljöpartiet - förvisso inte Vänsterpartiet, och här får Ali Esbati kredd igen - ställde sig bakom den när den presenterades.
Herr talman! Jag behöver inte förläsa mig på förslagen till utredningsdirektiv för att fundera över nyliberala skräckfantasier. Det finns åtta års konkret politik med propositioner och allt möjligt att se tillbaka på.Det är effekten av detta vi ser på arbetsmarknaden i allmänhet och på arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen i synnerhet. Det är där vi närmar oss en kärna. Hanif Bali säger hela tiden att de inte vet. Det är möjligt att ni inte vet en massa saker, men vi vet en hel del saker genom att fråga människor och se på vad som händer i verkligheten.Vi vet att Arbetsförmedlingen har haft för lite tid till att ägna sig åt sin riktiga kärnverksamhet. Vi vet att det har funnits en stor frustration hos dem som har jobbat på Arbetsförmedlingen, att de inte kan använda sin tid åt att hjälpa folk att komma närmare arbete. Vi vet att det har varit svårt för de arbetslösa att känna att de kan få stödet framöver. Vi vet också att det är ett allvarligt problem att de som inte står längst bort från arbetsmarknaden inte har fått ordentlig hjälp från Arbetsförmedlingen och därför i många fall hamnar längre bort från arbetsmarknaden än vad de skulle behöva.Alla dessa saker är konkreta, ordentliga problem som den här regeringen är igång med och som det kan finnas all anledning att trycka på senare för att det ska ske. Men då ska det motsatta göras än att gå tillbaka till direktiv som var dåliga när de knåpades ihop och som ännu mer har spelat ut sin roll. Det är lite där vi står och tjafsar i dag. Det är lite tråkigt och synd eftersom det är ett hinder för att förbättra Arbetsförmedlingen, men det är naturligtvis inte ett oöverstigligt hinder. Det kommer nog att i slutändan fixa sig till det bättre i alla fall.
Herr talman! Återigen skapas en falsk dikotomi mellan förbättringar som sker internt eller via direktiv till Arbetsförmedlingen och denna utredning, trots att Arbetsförmedlingens generaldirektör har gjort det klart att det inte finns någon sådan motsättning. Det finns ingen motsättning mellan att ha en bred översyn och samtidigt göra alla de fantastiska förbättringar Ali Esbati vill göra.Därför blir det motstånd som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet uppvisar i kammaren märkligt. Det känns nästan som en symbolpolitik. Man bestämmer sig helt enkelt för att det man tidigare tyckte var bra nu är dåligt därför att man nu är vid makten, och då vill man ha makten själv och inte följa riksdagens majoritet. I grund och botten är det pudelns kärna.Det är tydligt att vi vill ha en bred översyn av Arbetsförmedlingens funktion. Vi vill ha den av en part som inte är Arbetsförmedlingen. Vi vill även ha den utanför det kontinuerliga förbättringsarbete som Arbetsförmedlingen gör. Svårare än så är det inte.

Herr talman!

Den möjligheten fanns, och den har man inte tagit.Därmed ter sig Raimo Pärssinens inlägg i den frågan något märkligt. Det kan väl inte vara fel att utreda även om det grundar sig på den politiska motståndarens direktiv? Om det visar sig att utredningens förslag är plakat fel - fullständigt vansinniga - kommer de aldrig att genomföras. Om man själv vill utreda någonting som inte finns med i direktiven kan man göra ett tilläggsdirektiv. Den möjligheten hade regeringen, och den har man inte tagit.Vi debatterar i dag i Sveriges riksdag behovet av en ordentlig genomlysning av Arbetsförmedlingens verksamhet, funktionssätt och framtida utveckling. Att vi över huvud taget måste ha debatten ter sig för mig minst sagt märkligt.Grunden för bra och väl avvägda, framåtblickande och demokratiskt förankrade beslut är just beslutsunderlaget. Beslutsunderlaget när det gäller Arbetsförmedlingens framtida roll kommer från ett flertal håll. Det kan vara Riksrevisionens granskning, som om sanningen ska fram under senare år har riktat strålkastarljuset på stora och omfattande brister inom Arbetsförmedlingen, inte minst när det gäller etableringslotsarnas verksamhet. Det kan också vara den information som vi politiker får del av via kontakter med Arbetsförmedlingen, andra organisationer, arbetsmarknadens parter, enskilda och uppgifter i medier.En statlig utredning är ett av de viktigaste verktygen som vi politiker förfogar över när det gäller beslutsunderlaget för framtida viktiga beslut. En utredning är inget färdigt förslag. Det är ingen proposition. En utredning är en utredning. Med utgångspunkt i det som har kommit fram i en utredning kan man sedan lägga fram en proposition.

Matchningen på arbetsmarknaden ska förbättras" - vad nu det kan innebära - "och förmedlingsverksamheten ska, som det uttrycks i regleringsbrevet, 'bättre anpassas till arbetsgivares och arbetssökandes enskilda behov'." Man skriver nästan triumfatoriskt: "Så enkelt och så svårt är det. "Herr talman! Regeringen hänvisar till det pågående förändringsarbetet inom myndigheten, formulerar några ospecifika målsättningar och lämnar över till myndigheten att ta ansvar för regeringens bristande initiativförmåga. Det är precis vad regeringen gör. Det är självklart att samtliga statliga verksamheter och myndigheter alltid över tid har ett behov av ett ständigt internt pågående förändrings och förbättringsarbete inom de ramar som politiken har satt.Herr talman! Detta förtar inte ansvaret för oss politiker att sätta de ramarna, att utreda, att genomlysa, ta politiskt ansvar och föreslå nödvändiga politiska förändringar på ett mer genomgripande och strukturellt plan. Aldrig har väl en så handlingsförlamad och idéfattig regering tagit över styret av Sverige.När jag kontrollerade nu på morgonen har den nuvarande regeringen efter fem månader hittills mäktat med att lägga fram 31 propositioner, varav många är påbörjade och förberedda av den förra regeringen.

Det var inställt i tisdags och kommer att vara inställt på tisdag. Detta gäller i stort sett samtliga utskott, utifrån de signaler jag fått från mina kolleger. Med detta i beaktande vill jag tacka Alliansen för att vi kan ha denna debatt. I eftermiddag kan vi förhoppningsvis fatta ett beslut och uppmana regeringen att återuppta en utredning som kanske någon gång i framtiden kan utmynna i en proposition för förändring så att vi får något att göra i utskottet för att påverka den svenska arbetslösheten och Arbetsförmedlingens funktionssätt.Sedan får vi se om regeringen lyssnar. Socialdemokraternas gruppledare gick ut direkt efter att betänkandet justerades och sa att regeringen kunde strunta i tillkännagivandet. Det återstår att se om man kan strunta i det.
Herr talman! I mitt anförande sa jag att det inte är riksdagen som skriver direktiv. Det är regeringen som tillsätter utredningar. Sällström säger att utskottet skulle kunnat ta tilläggsdirektiv, men det går inte. Vi kan inte ta tilläggsdirektiv och skicka till regeringen. Det är regeringen som skriver direktiv, punkt slut. Så fungerar det.Vad är det Sällström vill utreda? Ni har fällt regeringens budget och tagit borgarnas budget. Fortsätt med fas 3, fortsätt med lotsar, sätt inte in några tidiga insatser och fortsätt med jobbcoacher! Det är det ni har röstat genom och sagt: Vad bra vi gjorde detta! Nu har vi en riktig högerpolitik understödd av Sverigedemokraterna.Nu vill ni ha en utredning för att se hur mycket ni kan privatisera av arbetsmarknadsåtgärderna och Arbetsförmedlingen. Det är hur naket som helst.

Nu rullar vi på och behandlar våra motioner och så vidare. Men det är ni som ligger bakom kaoset.
Herr talman! Till skillnad från Raimo Pärssinen har jag ingen direktkontakt med regeringen och arbetsmarknadsministern. Jag förutsätter att Raimo Pärssinen har det, för annars är det allvarligt.Det var ungefär det jag föreslog i utskottet. Jag sa inte att utskottet skulle göra några direktiv; där far du med osanning, Raimo Pärssinen.Den möjligheten finns fortfarande. Raimo Pärssinen kan gå upp och yrka på bordläggning och säga att ni vill göra ett tilläggsdirektiv och att alliansregeringens tidigare direktiv kvarligger. Det förslaget kan ni säkert få majoritet för; det finns nog möjlighet till det. Men det har ni inte gjort.Det röda skynket för Raimo Pärssinen är privat företagande. Jag ser inte privat företagande som en styggelse. Det är privata företagare som betalar för välfärden och arbetsmarknadspolitiken i Sverige. Det är de som betalar vår gemensamt finansierade välfärd med sina skatter och sitt knog. Privata företag är grunden för den svenska välfärden, Raimo Pärssinen.Jag kommer aldrig att ställa upp på en socialdemokratisk förstatligandepolitik där vi inte ska ha privat företagande. Då får vi den typen av politik som nuvarande arbetsmarknadsministerns tidigare partikamrater på andra sidan Östersjön hade, nämligen en politik utan privat företagande, och den funkar inte. Den har prövats på några ställen i världen.
Herr talman! Låt oss alla som hör denna debatt konstatera att Sven-Olof Sällström och Sverigedemokraterna stöder borgerliga direktiv till en översyn av Arbetsförmedlingen som innebär att man ska se vad man kan privatisera.Betyder det att fler företag som anordnar fas 3 ska släppas fram? De har ju blivit starkt kritiserade. Jag visste inte att Sverigedemokraterna tyckte om fas 3. Är det fler lotsar och jobbcoacher som ska få göra pengar på arbetslösheten?Ni står för en borgerlig politik. Det visade ni när ni fällde vår budget i höstas.

Det är bara regeringen som kan skriva direktiv.Hanif Bali for med osanning och sa att vi jublade när direktiven kom. Vi hade inget med direktiven att göra, för det är regeringen som skriver dem. Det var högerregeringen med sina liberala, nya idéer som man försökte testa. Vi tyckte inte om direktiven, men vi tyckte att det var bra att man äntligen fick tummen ur för att göra en utredning efter alla misslyckanden inom Arbetsförmedlingen.
Herr talman! Vi fällde den rödgröna budgeten för att den var kraftigt underfinansierad. Det var ett skal utan innehåll. Det fattades 17 miljarder bara i integrations och migrationspolitiken.I dag beslutade Riksbanken att ha negativ ränta. Tillväxten i Sverige har stannat av; den finns inte. Det finns inga pengar att spendera på de reformer ni har lovat era väljare i budgeten. Den var kraftigt underfinansierad med löften och reformer som ni inte kan genomföra för att ni inte var beredda att göra de nödvändiga besparingarna. Det var det vi fällde, Raimo Pärssinen.Det förvånar mig att Socialdemokraterna är kunskapsfientliga. En utredning är kunskapsinhämtande och inget beslut, Raimo Pärssinen. Det är inte farligt att ha en utredning som utreder saker som Raimo Pärssinen inte tycker om. Kommer utredningen fram till att det är en dålig politik att genomföra blir det kanske en majoritet i riksdagen för att inte genomföra denna politik. Du är kunskapsfientlig, Raimo Pärssinen. Jag är inte kunskapsfientlig.Genomför utredningen! Ring upp arbetsmarknadsministern efter det här och säg: Men herregud, det är votering i eftermiddag! Vi kan få det bordlagt om vi bara säger att vi vill ha ett tilläggsdirektiv till det befintliga direktivet. Kan ni i regeringen fixa det?

Herr talman! Äntligen! Så uttryckte jag och många med mig det för ett år sedan när den utredning tillsattes som skulle se över Arbetsförmedlingens uppdrag och verksamhet. Initiativet hyllades då av i stort sett alla - parterna och partierna, till och med en hel del oppositionspartier.Att allt inte skulle få fortsätta orört efter regeringsskiftet i höstas förvånade ingen. Att byta utredare och lägga till eller eventuellt dra ifrån i direktiv hade jag säkert kritiserat men inte förvånats över. Men att en översyn, som när den kom hyllades av både S och MP, lades ned är upprörande.Det uppdrag som Arbetsförmedlingen har är komplext. Arbetsmarknaden förändras snabbare, och det skiljer stort mellan regioner och mellan branscher. De som behöver Arbetsförmedlingens tjänster - arbetsplatser och arbetssökande - lever i den verkligheten och behöver ett snabbfotat, flexibelt och professionellt stöd. Det har AF inte motsvarat på länge.Utredningens uppdrag var att lyfta på alla stenar - organisation och styrning - men också de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Utredningen skulle också se över hur andra aktörer kan bidra. Därför är det med glädje som utskottet och riksdagen i eftermiddag kan ge regeringen en bakläxa: att återuppta utredningen senast den 15 april. Jag yrkar bifall till förslaget i betänkande AU6.I dag är Arbetsförmedlingen både förmedlare och kontrollant - terapeut och polis. De är både utförare och upphandlare av konkurrenter. De är också den myndighet som åtnjuter lägst förtroende hos svenska folket. Sedan 90-talet har de inte granskats.

Det är synd att tredje vice talmannen inte är på plats i dag, för Esabelle Dingizian och jag har haft flera seminarier tillsammans.Jag måste ställa en fråga till Miljöpartiets ledamot, som nu ser ut att ha lämnat kammaren.

Samtliga punkter skulle kunna testas genom ett utökat användande av LOV för alla de tjänster som Arbetsförmedlingen erbjuder. "Min fråga till Miljöpartiet hade jag gärna ställt till Marco Venegas om han hade varit kvar, men den får fara ut i rymden. Om det finns en miljöpartist någonstans som kan svara vore det intressant att få veta hur de kan ställa sig bakom en politik som omöjliggör förutsättningar för att genomföra den arbetsmarknadspolitik som de, åtminstone fram till valet, sa sig stå för.
Jag har precis tagit del av statistik från SCB som visar på en positiv utveckling på arbetsmarknaden. Det är 91 000 fler sysselsatta jämfört med för ett år sedan. Även bland utrikes födda har det ökat med 3,6 procentenheter. Trots detta finns det stora utmaningar på arbetsmarknaden. Hundratusentals människor befinner sig i utanförskap och 120 000 i långtidsarbetslöshet. För att kunna göra något åt detta krävs en aktiv arbetsmarknadspolitik och en fungerande arbetsförmedling.Oavsett vilka inlägg jag har lyssnat till och vilka studier jag tagit del av landar alla i att vi inte har någon fungerande arbetsförmedling. Vartenda inlägg från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet landar också i att de inte är nöjda med myndigheten Arbetsförmedlingen.Vilka är Arbetsförmedlingens egentliga uppdrag? En grundbult är att jobba med dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Men det intryck många har är att Arbetsförmedlingen är den myndighet som snabbt ska erbjuda folk jobb. Så fungerar det inte. Det finns ett glapp mellan Arbetsförmedlingens jobb och den verklighet som finns utanför Arbetsförmedlingen.Regeringen säger att de vill se AF som en matchningsspecialist. Har de inte längre ansvar för de långtidsarbetslösa, de i sysselsättningsfasen? Jo. Har de fortfarande ansvar för hela etableringsreformen? Ja. Har de ansvar för att erbjuda ungdomar som söker arbete stöd, vägledning och jobb? Ja, det har de också.Det är en kraftfull retorik regeringen går ut med nu. De säger: Nu har vi rensat upp i Arbetsförmedlingens uppdrag. Men det stämmer inte. Det ser ungefär likadant ut som under Alliansens och Folkpartiets tid. Samhället ska ta ansvar för dessa målgrupper - unga, arbetssökande, långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning.Om man vill ha en arbetsförmedling som enkom är en matchningsspecialist krävs att man prioriterar ned någonting annat. Jag har ännu inte hört Socialdemokraterna eller arbetsmarknadsminister Ylva Johansson presentera något sådant förslag.På punkt efter punkt försöker regeringspartierna ge en bild av att utredningar är överflödiga. Arbetsförmedlingen har nu uppdraget att jobba med matchning. De ska bli specialister, heter det, och då behövs ingen utredning eller översyn. Vi delar inte den uppfattningen.Folkpartiet har varit pådrivande i att se över hela Arbetsförmedlingen. Det är en ineffektiv myndighet som inte klarar av sitt uppdrag, speciellt inte huvuduppdraget att ta kontakt med arbetsgivare, leta fram de lediga jobben, ta reda på hur omvärldsanalysen, efterfrågan och kompetensen ser ut och matcha de lediga jobben mot dem som söker jobb.Arbetsförmedlingen medger själv att de kompletterande aktörerna utgör ett viktigt tillskott i dess uppdrag. Det kan man inte tro när man lyssnar på inläggen från de rödgröna partierna. Det låter som att de privata och alternativa aktörerna kompletterar något annat som eventuellt ska utredas. Men de finns ju redan.Hur skulle det se ut på Arbetsförmedlingen och arbetsmarknaden i dag om vi inte hade haft kompletterande aktörer - Lernia, Hermods, Miroi och allt vad de heter - och bemanningsföretag? Det är detta man ska titta på - att det fungerar och hur regelverket kan bli bättre. Det står i direktivet, inte att vi ska privatisera och konkurrensutsätta hela Arbetsförmedlingen.Jag lyfter upp denna fråga därför att regeringen efter valet velade när det gäller att ge besked om utredningen. Direkt efter valet fanns indikationer på att man inte gillade direktivet om att till exempel konkurrensutsätta delar av Arbetsförmedlingens uppdrag.I november kom besked från regeringen om att utredningen blir kvar men att tilläggsdirektiven ska ändras. Folkpartiet välkomnade det. Det är inte konstigt att en nytillträdd regering vill ha en egen utredare och komplettera eller ändra i tilläggsdirektiven eller direktiven som sådana. Men jag tror att regeringen lyssnade för mycket på stödpartiet Vänsterpartiet när det gäller synen på konkurrensutsättning, inte minst frågan om bemanningsföretagen.Den 13 januari fick Folkpartiet i denna kammare i ett interpellationssvar budskapet att hela utredningen läggs ned. Varför landade ni till slut i detta beslut?När utskottet behandlade initiativet kan jag bekräfta och intyga att det fanns öppningar från Socialdemokraterna om att göra upp med allianspartierna och att man till och med välkomnade en översyn av Arbetsförmedlingen. Men så lät det inte två tre veckor innan, när vi hade en väldigt tuff debatt här i kammaren den 13 januari, utan då sågade man Alliansens och Folkpartiets interpellation och debatt om Arbetsförmedlingen jäms med fotknölarna - det behövdes ingen översyn och utredning av Arbetsförmedlingen. Det är obegripligt hur regeringspartierna har skött denna viktiga fråga.Arbetsförmedlingen förmår inte leverera det vi har bett dem om, nämligen att underlätta för människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden att komma in i arbete. I jämförelse med exempelvis bemanningsföretag, som ägnar halva sin kapacitet åt att leta och identifiera nya jobb, arbetar Arbetsförmedlingen i dag med att följa upp enskilda arbetssökande. Arbetsförmedlingen är i dag en byråkratisk koloss vars huvuduppgift är att betala ut olika ersättningar.Är extern utredning överflödig? Absolut inte! Arbetsförmedlingen behöver inte bara se över sina 320 kontor, it-plattform och digitala etjänster, utan kvaliteten och effektiviteten i etableringsreformen måste ses över, upphandlingsuppdraget måste ses över, kvalitetsuppföljningen av tillsynsuppdraget måste ses över, och hela uppdraget och Arbetsförmedlingens framtid måste ses över. Konsekvensen av att man också övertog arbetsuppgifter från Försäkringskassan måste dessutom ses över.

Herr talman! Tack, Roger, för ett bra anförande!Jag kan konstatera att det finns ett agerande i regeringspartierna. Det är inget ovanligt att man inte begär replik på mig i debatterna. Annars hade jag kunnat svara.Vi har i debatten hört Socialdemokraterna oroa sig skarpt över det konstitutionellt riktiga i det sätt som vi går till väga på. Jag har funderat. Jag har läst igenom deras reservation och har försökt tänka tillbaka på hur det var på de utskottsmöten som vi hade. Har de någonstans någon gång begärt att detta ska gå till konstitutionsutskottet för prövning?
Herr talman! Jag har refererat till handläggning av utredningen, nämligen att regeringen efter maktskiftet var beredd att ändra i direktiven. Men det gjorde man inte. Man ville byta utredare. Men så småningom visade det sig att man inte heller ville det.
Herr talman! Då kan jag bara konstatera att huvudargumentet från utskottets ordförande Raimo Pärssinen faller, eftersom han i utskottet inte har begärt att frågan ska prövas i konstitutionsutskottet.

Herr talman! Diskussionen utvecklar sig i något märkliga riktningar på flera sätt. Det som blir intressant, när man hör flera av de borgerliga företrädarna, är att vad de säger understryker varför det är oklokt att ha utredningen med samma gamla direktiv.Vi har nu hört från flera håll vad man säger. Moderaternas representant tyckte: Vi vet ingenting om arbetsmarknaden, så det är väl jättebra om man gör en helt förutsättningslös utredning. Centerns representant var inne på att Centern har fått igenom en massa viktiga saker om att man ska försöka privatisera mer.

Då var det ganska märkligt att Folkpartiet var med och fällde en budget som skulle ge mer resurser till Arbetsförmedlingen - det blir konstigt. Roger Haddad pratar om etableringsreformen och etableringsuppdraget.

Herr talman! Ali Esbati har inte koll på Arbetsförmedlingen och dess uppdrag - tyvärr. Utredaren ska titta på styrning och organisering, både extern och intern organisation och styrning. Man ska titta på effektiviteten i de program som erbjuds nyanlända generellt över huvud taget, unga och långtidsarbetslösa inom etableringsreformen.Vi vet i dag att det finns över 800 miljoner kronor inom integrationsbudgeten i Arbetsförmedlingen som aldrig förbrukas. Jag besökte Arbetsförmedlingen i Uppsala i förra veckan. Det visade sig att de inte ens använder de egna upphandlade modulerna inom etableringsreformen, som de faktiskt upphandlar och betalar för. Det är ineffektiv användning av statens och skattebetalarnas pengar. Det ska den här utredningen titta på till exempel. Sedan har vi kompletterande aktörer. Det hänger också ihop. Vi har ju kompletterande aktörer.Utredningen skulle titta på om det finns fler incitament eller andra ersättningsmodeller som man skulle kunna justera i för att ytterligare stödja att det blir mer träffsäkert och kvaliteten ökar. Det är det jag har byggt mitt anförande på, hela tiden kopplat till utredningsdirektiv. Sedan har vi i Folkpartiet naturligtvis egna åsikter. Det är också därför vi har hänvisat till utredningsdirektiven från början, för vi tycker att de i huvudsak är bra.
Herr talman! Jag har ganska bra koll på problemen inom Arbetsförmedlingen. Jag ägnade i alla fall mitt anförande på åtta minuter i stor utsträckning åt det, att se vilka problem det finns och försöka analysera varifrån de kommer. Men det korresponderar inte med de utredningsförslag som ni vill få igenom.Det som är tydligt för de flesta människor är att det finns grundläggande problem med Arbetsförmedlingens arbete. De kommer av en massa politiskt och ideologiskt motiverade krav från den regering som du var med och stödde under åtta år. Det är ju där det ligger. Du började beröra det lite grann själv. Vad har hänt när Försäkringskassans uppdrag har ändrats? Vad är det som sker när man har människor som inte är långtidsarbetslösa men som kanske blir långtidsarbetslösa därför att de inte får adekvat hjälp av Arbetsförmedlingen, just därför att det är det uppdrag som ni tydligt har gett till Arbetsförmedlingen?Vad du efterlyser här är något som jag skulle kunna ställa upp på, nämligen en stor utvärdering av den borgerliga politiken under åtta år. En sådan har genomförts. Det var det allmänna valet - med känt resultat.Det är klart att det finns andra områden där man brett skulle behöva analysera vad den borgerliga politiken har lett till när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Men vad ni vill driva igenom här är utredningsförslag som ska undvika att se ditåt, som ska säga: Nej, vi tittar inte på de problemen utan på andra problem som vi hittar på, för att försöka klara en kohandel i regeringsposition, och så försöker ni rulla ut det i Arbetsförmedlingens arbete i dag.Jag tror som sagt att det kanske ändå kan lösa sig och bli helt okej. Men koppla det inte till det du säger tidigare.
Herr talman! Det som vi diskuterar är ett resultat av dålig kohandel mellan S, MP och stödpartiet V - från att man ville ha kvar utredningen till att man ville byta ut utredaren, till att man kunde tänka sig att ändra i tilläggsdirektiven och till att statsrådet stod här den 13 januari och meddelade att det inte blir någon utredning. Ni missade tåget, både tilläggsdirektivtåget och utredningståget, och hamnade i denna situation. Då vill Ali Esbati tala om valresultat. I dag hoppas jag att riksdagens majoritet kommer att skicka signalen till statsrådet och regeringen om att ni inte har något parlamentariskt stöd för er uppfattning. En majoritet i Sveriges riksdag vill att denna ineffektiva myndighet ses över. När det gäller allt som jag har sagt i mitt anförande finns det konkreta hänvisningar till dessa direktiv, vilka - det sade mina kolleger också i sina anföranden - välkomnades av Socialdemokraterna för ett och ett halvt år sedan.

Herr talman! Jag tackar Roger Haddad för en seriös debatt. Jag tackar även Annika Qarlsson. Det går inte att skriva direktiv till regeringen härifrån. Jag har inte begärt någon utredning från KU om detta, utan jag bara konstaterar det. Men ni hade seriösa inlägg här, vilket gläder mig. Det är klart att Arbetsförmedlingen ska bli en matchningsspecialist, vilket vi är överens om. Det har visat sig att det är stora problem i fråga om att rekrytera folk. Detta är ingenting att bråka om. När det gäller alla de andra stora uppdrag som Roger Haddad beskriver här på ett utmärkt sätt är det klart att det är stora utmaningar och mycket att göra. Då är det synd att ni sänkte förvaltningsanslaget. Vi kan titta på hur många sökande varje handläggare på Arbetsförmedlingen hade att hantera, och detta kan Roger Haddad bättre än jag. Om vi går tillbaka fyra år i tiden var det 30-35 per handläggare. I dag är det 110 per handläggare. Då är det klart att det behövs mer resurser och också personella resurser till handläggningen. Därför tycker jag att det var synd att vårt förslag till budget föll. Det är då det blir lite konstigt, Roger Haddad. Det är klart att Arbetsförmedlingen ska utvärderas och ses över, och det kommer att ske genom hela mandatperioden. Det är jätteviktigt.
Herr talman! Det är korrekt att trycket på handledarna på Arbetsförmedlingen har ökat, inte minst inom ramen för etableringsreformen. Dåvarande statsrådet Erik Ullenhag gick också ut före valet och sa att vi måste skjuta till pengar. När det gäller detta anslag ligger vi lika i budgeten, alltså ytterligare 270 miljoner till detta uppdrag. Det är viktigt, och det måste fungera. Ni måste ni ändå hålla med om att Arbetsförmedlingen inte kan behålla alla de uppdrag som det ser ut i dag och har gjort tidigare och samtidigt säga att den ska bli matchningsspecialist. Ska Arbetsförmedlingens egen ordinarie personal bli matchningsspecialister måste man prioritera ned någonting annat. Man kan inte bara utgå från att alla ska göra exakt likadant. Redan i dag är det bemanningsföretag, kompletterande aktörer och privata aktörer som jobbar på Arbetsförmedlingens uppdrag och sköter en stor och viktig del av detta. Är det detta som ni vill ändra på så säg det, eller låt den här utredningen titta förutsättningslöst på dessa fenomen så att man kan dra slutsatser om det har varit bra eller dåligt utifrån lagstiftarens och skattebetalarnas perspektiv. Men svara mig, Raimo Pärssinen, varför ni ändrade er mellan den 3 november och den 13 januari i fråga om hela utredningen. Ni kunde ha ändrat direktiven.
Herr talman! Vi är helt överens om att en jättestor utmaning för Arbetsförmedlingen och för hela samhället är etableringen. Här finns det ett arbete i respektive parti, vilket vi känner till. Regeringen jobbar naturligtvis också stenhårt med denna fråga. Vi får se vad som kommer ut av det. Men vi är överens om att det måste bli bättre. Det krävs mer resurser, och vi måste svara upp mot stora behov. Därför tror jag inte att det kommer att vara något bekymmer i Sveriges riksdag. När det gäller direktiv är det vanliga, precis som Annika Qarlsson sa, att man byter utredare och ändrar lite i direktiven. Men något som man måste ta i beaktande var att det var precis motsatt tillfälle när ni satt i regeringen. Då åkte ni på en besparing på Regeringskansliet på 300 miljoner, tror jag. Nu är det 200 miljoner. Då är det lätt att se var man snabbast kan spara. En utredning kostar ungefär 1 miljon kronor, och man har ett kansli på runt 20 personer med gamla direktiv. Visst ska vi se över Arbetsförmedlingen. Det kommer snart att ske nya översyner av Arbetsförmedlingen också. Men vi hade kunnat vara helt överens om detta i stället för att hålla på och bråka om gamla direktiv. Det är därför som jag säger detta. Men jag säger det inte med någon aggressiv ton till vare sig Roger Haddad eller Annika Qarlsson. Hanif Bali undantar jag faktiskt. Vi har faktiskt kunnat komma överens om detta, nämligen att vårt skötebarn i arbetsmarknadsutskottet, Arbetsförmedlingen, måste fungera bättre.

Vi hänvisade till de gamla direktiven, dels för att de är bra, dels för att Socialdemokraterna möjligen tänkte nöja sig med något slags intern översyn inom Arbetsmarknadsdepartementet. Det är mycket enkelt att be några tjänstemän att göra en översyn av Arbetsförmedlingen. Men det är inte det som vi efterfrågar. Vi vill ha en extern expertutredning av Arbetsförmedlingen. En sådan har redan jobbat ett år. Raimo Pärssinen nämner inte det. IFAU, Institutet för arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering, skulle redan under våren återkomma och titta på vad som är myndighetsutövning och vad som inte är myndighetsutövning och vad som är lämpligt att konkurrensutsätta. Man har gjort tiotals, kanske hundratals, intervjuer med människor. Alla medarbetare som man har intervjuat säger: Gör någonting dramatiskt åt denna myndighet. Vi kan inte hålla på så här.

Herr talman! Jag tyckte att Raimo Pärssinen sa en bra sak. Han sade att gamla idéer ska bytas ut mot nya. Det tyckte han skulle ske med den nya socialdemokratiska regeringen. Men sedan blev det tvärstopp. Det blev stopp för just det som vi i dag vill uppnå, nämligen att man ska se över arbetsmarknadens funktionssätt och Arbetsförmedlingen i en ny tid. Vi lever i en ny tid som går mycket fort. Arbetsförmedlingen startade 1902, såvitt jag kunde se på internet. Sedan har den förändrats så sakteliga med kundtjänst och en del annat. Det har dock tillkommit bemanningsföretag, och vi har skapat nya alternativa och kompletterande aktörer. Vi ser nämligen att människor vill ha det mycket snabbare och att man vill ha olika typer av aktörer på arbetsmarknaden. Man har olika behov; man kanske har ett funktionshinder eller en social bakgrund som kräver speciella åtgärder. del - som kanske kan förändras med olika kompletterande aktörer. Kristdemokraterna och Alliansen vill med dagens betänkande om översynen av Arbetsförmedlingen lyfta fram det nödvändiga i att vi får en fortsatt förändring och en reformering av Arbetsförmedlingen. När den förra alliansregeringen för ett år sedan beslöt att tillsätta den utredning som skulle göra översynen av Arbetsförmedlingen var uppdraget att analysera Arbetsförmedlingens uppdrag och verksamhet i relation till andra relevanta aktörer. I uppdraget låg också att utreda möjligheten att konkurrensutsätta vissa delar av Arbetsförmedlingens verksamhet som inte utgörs av myndighetsutövning, och lämpligheten i detta. Utredningen skulle vidare visa på hur man kan använda de kompletterande aktörerna och även föreslå hur ersättningssystemet kan utformas för att skapa incitament för de kompletterande aktörerna att bidra med effektiva stödinsatser och effektiv matchning. Utredningen hade också många andra uppdrag som skulle ge ett bättre stöd inte bara till arbetssökande utan även till arbetsgivare som söker nya medarbetare. När den rödgröna regeringen bestämde sig för att sätta stopp för utredningen sa man att Arbetsförmedlingen ska jobba internt med sitt förnyelsearbete. Men det var ju liksom inte det som var hela tanken med den utredning vi tillsatte, utan det var att titta på hur Arbetsförmedlingen är en del bland olika aktörer och hur man ska kunna komplettera varandra på ett effektivt sätt. Tanken var att utifrån det förändrade uppdrag som har getts de senaste åren och hur arbetsmarknaden har förändrats se hur vi kan förändra arbetsmarknadens funktionssätt. Vi vill se en fungerande arbetsförmedling, men i dag finns det brister i såväl effektivitet och kontroll som måluppfyllelse. Arbetsförmedlingen hamnar tyvärr ofta långt ned på listan över myndigheter medborgarna känner förtroende för. Självklart ska Arbetsförmedlingen göra ett eget, internt, utvecklingsarbete; det ser jag som en självklarhet för varje myndighet. Men utredningen var ju inte begränsad till det, och därför anser vi kristdemokrater att det är viktigt att få igång utredningen igen. Det är som det står i betänkandet: Vi anser att den ska starta senast i mitten av april.. Vi lyfte fram behovet av en reformering av Arbetsförmedlingens arbete, där särskilda insatser skulle riktas till personer med funktionsnedsättning, personer med invandrarbakgrund och personer som har varit sjukskrivna under långa perioder. Vi hade då - precis som Centerpartiet, men jag tror faktiskt att vi var först ut med den här rapporten - tittat på den australiska modellen, med en ingång för samtliga inkomstersättningar. Där tittar man sedan noggrant på vilka specifika behov personen har och hittar rätt aktör för rätt insats. Norge, Storbritannien och Holland har gjort förändringar i den här riktningen. Där kan arbetsförmedlingen vara både privat och offentlig, liksom ha ideella aktörer som bakgrund och användare. Jag tror att vi är i en ny tid och att vi måste vara öppna för nya sätt att arbeta på. Ingenting är hugget i sten. Vi måste våga tänka nytt, och att utreda möjligheten att förnya och förändra matchningen på arbetsmarknaden syftar ju till att hjälpa enskilda individer - många som ibland har det väldigt svårt - att komma in på arbetsmarknaden och få ett nytt arbete. För oss kristdemokrater är det individen som är i centrum. Det är inte systemet, utan individen, som är i centrum. Därför är det beklämmande att se hur Socialdemokraterna på många områden väljer att rulla tillbaka politiken och gå till arbetsmarknadsåtgärder och en arbetsförmedling som kanske har sin bästa tid bakom sig men nu kräver en ny och annorlunda utformning. Det här måste vi våga se, och vi måste våga möta det. Frågan är om det är Vänsterpartiet som har fått diktera motståndet mot den här typen av utredningar. Är det Vänsterpartiet som sitter vid styråran? I så fall är det väldigt synd. Jag tror att Socialdemokraterna hade kunnat stödja Alliansens betänkande i dag, om man bara hade tänkt till lite och inte varit så bunden av Vänsterpartiet.Jag tror att vi behöver en översyn av Arbetsförmedlingen med de utgångspunkter jag har redovisat här i dag, herr talman. Med detta vill jag yrka bifall till förslaget i betänkandet.